Jag ber att få hälsa kammarens ledamöter välkomna till höstens arbete och hoppas att den gångna sommaren, som ju har bjudit på ett ovanligt härligt väder, har gjort att kammarens ledamöter med stärkta krafter kan ta itu med höstens utan varje tvivel ganska prövande arbete. Med dessa ord ber jag att få förklara höstsessionen öppnad. Till kammarens ledamöter har utdelats bl.a. en preliminär plan för sammanträden under hösten och en plan för ärendenas fördelning på plena t.o.m. den 22 november. Planerna bär spår av att arbete pågått i utskottskanslierna under sessionsuppehållet och av att utskotten i år sammanträtt redan före höstsessionens början. Arbetet i kamrarna kommer därför osedvanligt tidigt i gång. Detta är i år också nödvändigt därför att ett mycket stort antal ärenden föreligger till behandling, därav flera som torde medföra mycket arbete i både utskott och kammare. I övrigt kan jag — med hänvisning till ett utdelat meddelande från sekretariatet — hälsa välkommen till språkkurser, till studium av översikter över förhållandena i en rad andra länder, till ett fr.o.m. den 1 juli i år upprättat internationellt sekretariat, till utnyttjande även i övrigt av kvalificerad sekreterarhjälp och till biträde med visning av huset och arbetet här för skolelever; frågestunder och plena icke att förglömma. Arbetsplena och frågestunder börjar redan nästa vecka, och tisdagen den 7—torsdagen den 9 november kommer så i tät följd handelsdebatt, re missdebatt och arbetsplenum. Sessionen väntas pågå t.o.m. fredagen den 15 december, eller, om kamrarna genom skiljaktiga beslut den 15 gör det nödvändigt, t.o.m. lördagen den 16. Undertecknad anhåller om ledighet från riksdagsarbetet till och med den 20 oktober för fullbordande av utrikes resa. Härmed får jag anhålla om ledighet från riksdagsarbetet från och med den 24 till och med den 30 innevarande månad för deltagande i en parlamentarisk delegation till Bulgarien. Härmed får jag anhålla om ledighet från riksdagsarbetet från och med den 24 till och med den 30 innevarande månad för att leda en parlamentarisk delegation till Bulgarien. nu uppläst läkarintyg, utvisande att han till följd av giftstruma vore sjukskriven för tiden till och med sistnämnda dag. Att riksdagsman Harry Fredrik Carlsson, Tibro, den 27 augusti 1967 insjuknat i cerebrovaskulär insult och sedan dess vårdas på medicinska kliniken, Serafimerlasarettet, samt att han icke kan infinna sig till höstriksdagen intygas härmed på heder och samvete.

Herr talman! Med hänsyn till omfattningen av det ärende, som avses i Kungl. Maj:ts proposition nr 141, med förslag till lag angående ändring i vissa delar av lagen den 14 juni 1907 om nyttjanderätt till fast egendom m,. m., hemställer jag, att kammaren måtte medgiva, att tiden för avgivande av motioner i anledning av nämnda kungl. proposition utsträckes till det sammanträde, som infaller näst efter femton dagar från det propositionen kom kammaren till handa.

»Anser Statsrådet att sådana erfarenheter föreligger, att de numera hävdvunna fria avtalsförhandlingarna bör bli föremål för ingrepp från statsmakternas sida?» Undertecknad anhåller härmed om tjänstledighet från riksdagsarbetet under tiden den 28 oktober—den 14 november 1967 för att fullgöra uppdraget som delegat vid FN:s befolkningskommissions session i Genéve under motsvarande tid. Härmed hemställer jag om ledighet från riksdagsarbetet under tiden den 1 november till den 15 december för att såsom ombud deltaga i Förenta Nationernas generalförsamling.

Herr talman! På en punkt är herr Lidgard och jag helt överens, nämligen att det är orimligt att inom ramen för en enkel fråga ta upp detta stora och komplicerade problem till en debatt med något anspråk på att vara ingående. Mitt svar präglas i icke ringa utsträckning av insikten härom. Det innehåller alltså bara några mycket korta påpekanden. Dessa problem får vi diskutera i andra sammanhang. Sedan beklagar herr Lidgard, att jag inte i svaret har upprepat vissa saker som jag betraktar som rena självklarheter. Jag tänker framför allt på talet om att det skulle vara enbart lärarnas fel att det råder disciplinproblem i skolorna. Lärarkåren är stor. Det är klart att det i denna mycket stora kår finns enskilda individer som har svårt att klara sin arbetssituation i skolan. Men att av dessa enskilda fall göra några generaliseringar om lärarkåren som helhet skulle jag finna helt orimligt. Det är en kår som i en ofta svår situation utför ett såvitt jag kan bedöma utmärkt arbete. Inte heller uttalade jag i svaret den självklarheten att det finns disciplinproblem. Visst finns det sådana problem, och deras absoluta tal har väl ökat i den mån som skolan ju har kvantitativt blivit så ofantligt mycket större än tidigare. De här två sakerna som herr Lidgard efterlyste betraktar jag alltså som självklarheter i detta sammanhang. En diskussion om hela frågekomplexet går inte att föra inom ramen för en enkel fråga. Det är för all del riktigt att jag sagt att jag behöver tid för att studera och överväga problemet, men jag är övertygad om att vi kommer att få rika tillfällen, i denna kammare och på andra håll, att diskutera problemet.

Herr talman! Ecklesiastikministern tycker att jag talar om självklarheter. Det kan man kanske säga, men det är faktiskt inte så förfärligt länge sedan som man liksom icke ville erkänna att det existerade disciplinproblem av det slag vi nu har. För övrigt kan man ju beskylla herr Palme också för att tala om självklarheter. Slutet på hans svar är väl ingenting annat än en upprepning av ett antal existerande faktorer som vi alla känner till.

Herr talman! Herr Häbinette har frågat om jag avser att vidta några åtgärder för att gottgöra kommuner de utgifter som åsamkats dem i samband med inrättandet av arvodestjänster enligt SFS 1967:271 om ändring i skolstadgan av den 6 juni 1962. Svaret är ja.
Herr talman! Jag är naturligtvis tacksam, framför allt på kommunernas vägnar, att statsrådet med det här svaret har sagt sig ämna tillrättalägga följderna av det åläggande som Kungl. Maj:t ger kommunerna. Det är trots allt påtagligt hur irrationellt och med vilken ringa förtänksamhet många av regeringens beslut tillkommer. I det fall som frågan åsyftar ålägger Kungl. Maj:t skoldistrikten att införa nya arvodestjänster, naturligtvis i ett vällovligt syfte, men åläggandet är tvingande — långt innan riksdagen får ta ställning till statsbidragsfrågan. Jag förstår att herr Palme tänker framlägga förslag om det här i statsverkspropositionen för 1968/69, men då har dessa tjänster redan varit inrättade relativt länge. Jag tycker att man skulle ta sakerna i rätt ordning och verkligen se till att kommunerna i samband med åläggandet också får besked om hur det hela skall likvideras. Det tycker jag är en praxis som borde kunna följas.
Herr talman! Beslutet om dessa huvudlärare för grundskolan fattades på grundval av den s.k. lärarutbildningspropositionen. Avsikten har självfallet varit att ge kommunerna statsbidrag; tjänsterna skall ingå i bidragsunderlaget. Till följd av själva bidragskonstruktionen — det är fråga om ett efterskottsbidrag — är det inte nödvändigt att besluta om bidraget i riksdagen förrän våren 1968. Ärendet avses, som herr Häibinette mycket riktigt anar, bli anmält i statsverkspropositionen 1968. Vi kan väl vara nöjda med att det råder absolut klarhet på denna punkt och att kommunerna kommer att få sina pengar.

Herr talman! Jag tror att man måste skilja på det materiella innehållet i besluten och det bidragstekniska förverkligandet av dem. Eftersom statsbidraget är en efterskottsbetalning, får det den här bidragstekniska funktionen. Det är möjligt att man kan hitta på listigare statsbidragsteknik i olika avseenden — anknytning till lärarlöner har bl.a. diskuterats — men det materiella innehållet i statsbidragen står alldeles klart. Vi kan väl gemensamt sprida upplysning bland våra utmärkta skolmyndigheter på det lokala planet om detta förhållande.

Herr talman! Fru Diesen har frågat chefen för ecklesiastikdepartementet om planer föreligger att utvidga möjligheten att erhålla studiemedel till dem som fyllt 40 år. Enligt fastställd ärendefördelning ankommer det på mig att besvara frågan. studiemedel redan nu utgå till personer över 40 år efter särskild prövning. Centrala studiehjälpsnämnden har utfärdat anvisningar till denna regel. De innebär att särskilda skäl kan anses föreligga, om en studerande behöver ytterligare någon termin för att nå examen, om det gäller mycket tidskrävande utbildning, exempelvis för uppnående av licentiatexamen eller doktorsgrad, om den studerande börjat utbildning vid relativt hög ålder, om en studerande avbrutit sin utbildning för äktenskap och familjebildning och senare önskar fullfölja utbildningen eller om studierna avser komplettering av examen. Studiemedel beviljas emellertid i princip inte, om det kan beräknas, att utbildningen inte kommer att vara avslutad förrän efter det år den studerande fyller 50 år. Denna fråga har behandlats även under vårriksdagen. Riksdagen godkände därvid enhälligt ett uttalande av andra lagutskottet att några beaktansvärda olägenheter med nuvarande regler inte påvisats. Jag delar utskottets uppfattning.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Moberg för svaret på min fråga. Statsrådet har här lämnat en redogörelse för de särskilda skäl som föreligger för att studiemedel skall beviljas någon som är över 40 år. Vad beträffar principen att studiemedel i regel inte beviljas om utbildningen icke kommer att vara avslutad förrän efter det den studerande fyller 50 år, så finner jag detta fullt godtagbart. De särskilda skäl som gör att en studerande kan få studiemedel ter sig på papperet inte alltför oantagbara, men jag tror att de tillämpas alltför restriktivt. Jag är medveten om att denna fråga behandlades under vårriksdagen och att man därvid uttalade att några speciella olägenheter inte hade påvisats. Jag var inte heller vid den tidpunkten medveten om att detta erbjöd några större problem, men jag har sedan dess träffat många — i huvudsak kvinnor — som klagat över dessa bestämmelser och som råkat i kläm på grund av dem. Man har t.ex. vid socialpedagogiska seminariet haft elever som måst avbryta en påbörjad utbildning därför att de fyllt 40 år under tiden och studiemedlen alltså inte längre utgått. Detta har gällt personer med utpräglad fallenhet för den bana de valt, och i sådana fall blir det ju en direkt förlust framför allt för samhället. Denna åldersbegränsning drabbar, tror jag, i första hand kvinnorna. Det är många kvinnor som i unga år går ut i förvärvsarbetet med en lägre utbildning men som sedan finner att de för att avancera behöver skaffa sig en akademisk examen eller liknande. Kvinnor behöver kanske också i regel längre tid för att våga tro på sina möjligheter — den inre balansen och mognaden kommer ofta inte förrän upp i 40-årsåldern; och där har vi även en stor grupp frånskilda kvinnor som plötsligt tvingas skaffa sig en yrkesutbildning. Jag skulle därför vilja be statsrådet att rekommendera en generös tillämpning av nu gällande regler, att överväga en höjning av åldersgränsen och att tills vidare se till att de särskilda regler som nu gäller också kunde tas in i den upplysningsbroschyr beträffande studiemedel som utges av centrala studiemedelsnämnden. Det kan nämligen tänkas att en del människor, som skulle kunna komma i åtnjutande av studiemedel, avskräcks av det mycket kortfattade meddelandet i broschyren, där det heter: »Om inte särskilda skäl föreligger, utgår studiemedel ej heller för termin efter det den studerande fyllt 40 år.»
Herr talman! Denna fråga är en principiellt sett väsentlig fråga, och när den behandlades i propositionen om studiemedel, uppmärksammades den där, och det står mycket klart i propositionen att man vid tillämpningen av den särskilda prövningen bör vara så generös som det över huvud taget är möjligt. Även utskottet strök under detta, och de informationer vi fått rörande tillämpningen ute på fältet går ut på att man gör en efter förhållandena generös. tillämpning. Det är klart att det alltid går att hitta enstaka fall som är behjärtansvärda och som man inte lyckats klara på detta sätt. Det är en fråga som alltid dyker upp i varje regelsystem. Jag tror inte det finns anledning, herr talman, att nu göra något ytterligare utöver det som redan är gjort, framför allt i riksdagens eget uttalande när propositionen i denna fråga antogs.

Herr talman! Jag vill tacka för att statsrådet i alla fall visar en generös inställning till en generös tillämpning av dessa bestämmelser, men jag tror ändå att man inte skall låta sig nöja med det beslut som en gång är fattat utan att man skall återkomma till detta, och då kanske ännu flera människor i vårt land skulle våga tro på maximen att »Life begins at forty».

Herr talman! Herr Nilsson har frågat mig, om jag vill skydda de s.k. lyxtelegrammen mot befarat socialise ringshot och låta allmänheten behålla telesrammen samt låta behållningen i oförändrad omfattning gå till bekämpande av hjärtoch lungsjukdomar. Som tidigare framhållits i samband med besvarandet av en interpellation i ämnet är avvecklingen av televerkets på lyxtelegramavgiften baserade bidrag till Nationalföreningen mot hjärtoch lungsjukdomar att se mot bakgrund bl.a. av förhållandet, att verkets telegramrörelse sedan åtskilliga år uppvisar ett relativt sett betydande underskott. Det gäller såväl rörelsen totalt som den speciella lyxtelegramrörelsen. Utifrån förutsättningen att inflytande teleavgifter totalt sett skall täcka televerkets driftkostnader innebär ett underskott i telegramrörelsen, att andra rörelsegrenar inom televerket i motsvarande mån får lämna ett större Ööverskott. Under sådana förhållanden blir det ännu svårare att upprätthålla fiktionen av lyxtelegramrörelsen som en insamlingsverksamhet. I själva verket är det fråga om statsbidragsgivning i televerkets regi till förmån för bl.a. viss medicinsk forskning. En sådan bidragsgivning har en naturligare anknytning till den verksamhet, som exempelvis medicinska forskningsrådet bedriver och som medger en bedömning av de ifrågavarande bidragsobjekten i ett vidare medicinskt forskningssammanhang. För övrigt vill jag framhålla, att frågan huruvida = lyxtelegramblanketten skall bibehållas är oberoende av det förhållandet att angivna statsbidragsgivning avvecklas. Televerket avser att bibehålla lyxtelegrammen som en service för allmänheten.

Herr talman! Det är två principer som vi kanske måste diskutera i detta sammanhang. Den ena är huruvida vi skall eftersträva att televerkets rörelse bedrivs på ett sådant sätt att inkomsterna täcker de kostnader man har för verksamheten. På den punkten föreställer jag mig att herr Ferdinand Nilsson och jag ändå i princip är överens. Den principen har diskuterats tidigare i riksdagen, och vi har vid skilda tillfällen varit överens om den. Herr Ferdinand Nilsson gör gällande att den extra avgiften för lyxtelegrammen borde räcka till för den merkostnad som uppstår. Emellertid ger ju telegramverksamheten i sin helhet, som herr Ferdinand Nilsson själv sade, ett betydande underskott, för vilket televerket alltså har att eftersträva täckning. Skall man ta ut full kostnadstäckning och ovanpå den stapla också en avgift som ograverad skall gå till Nationalföreningen mot hjärtoch lungsjukdomar, så blir det utomordentligt dyra telegram. Nu har det funnits ett avtal rörande bidragsverksamheten, och det är inte meningen att den skall avbrytas abrupt. Man har gjort upp på det sättet att för 1967 69 kommer hälften av det belopp som tidigare inbetalats att överlämnas, och den 1/7 1969 upphör denna form av bidragsgivning från televerket. För att tala om den andra principen, så anser vi det rimligt att en sådan verksamhet som bedrivs av Nationalföreningen mot hjärtoch lungsjukdomar inte skall bestridas av ett statsbidrag som förmedlas via televerket. I den mån man finner det angeläget med statligt stöd, bör medel ställas till förfogande från det medicinska forskningsrådet, som har annan kompetens än televerket att bedöma angelägenhetsgraden av de insatser som görs.

Herr talman! Låt mig bara först understryka att vi här inte har diskuterat huruvida och i vilken omfattning stöd i fortsättningen skall utgå till föreningens verksamhet. För det andra vill jag säga att vad vi diskuterar är ju i vilken mån det skall vara möjligt för människor att även i fortsättningen till någorlunda rimliga priser önska vänner och bekanta lycka till på deras födelsedagar.

Herr talman! Herr Nyman har frågat mig om jag är beredd att påskynda ärendet med utarbetandet av normer för ett förbättrat bilsäkerhetsbälte med automatrulle och när besked om normerna kan väntas. Det har numera genom flera undersökningar kunnat konstateras att säkerhetsbälte erbjuder ett mycket gott skydd mot personskador vid de flesta typer av bilolyckor. Sedan flera år tillbaka provas och godkänns i vårt land säkerhetsbälten enligt enhetliga bestämmelser, utfärdade av vägoch vattenbyggnadsstyrelsen. Till grund för godkännanden ligger av Sveriges standardiseringskommission utfärdad standard. De mest förekommande bältestyperna har den nackdelen, att det är rätt svårt att anpassa bältena efter bärarens kroppsstorlek m.m. och att de i viss mån är hindrande. Dessa olägenheter kan undvikas genom att bältet förses med ett automatiskt upprullningsdon, som tillåter att bäraren rör sig ganska fritt i bilsätet men som låses i händelse av kraftig retardation i'någon riktning. Frågan om normer för upprullningsdon har sedan några år varit under diskussion bl.a. inom det internationella standardiseringsorganet ISO. Härvid har vissa huvuddrag för en internationell rekommendation dragits upp. Man är dock tveksam bl.a. angående möjligheten att säkerställa upprullningsdonets funktionsduglighet efter en längre tids användning. Trots avsaknaden av normer för upprullningsdon har ett antal konstruktioner sedan någon tid förelegat färdiga och i viss utsträckning redan förts ut på den svenska marknaden. Beträffande en del av dessa konstruktioner råder tveksamhet om funktionssäkerheten medan andra anses kvalitativt mera tillfredsställande så långt det hittills varit möjligt att bedöma. För att förebygga att upprullningsdon med undermåliga egenskaper saluförs och för att främja tillverkningen av kvalitetsmässigt mera tillfredsställande produkter har statens vägverk bedömt det som angeläget, att någon form av godkännande för dessa upprullningsdon åstadkommes. I samarbete med bl.a. statens trafiksäkerhetsråd och statens provningsanstalt har därför ett förslag till provisoriska normer utarbetats och tillställts myndigheter och organisationer för yttrande. Remissyttranden har inkommit och bearbetas f. n. Viss tveksamhet råder visserligen om vilka provningsmetoder som skall tillämpas för att man med full säkerhet skall kunna utgå från att bälte med automatiskt upprullningsdon i kritiska situationer ger bäraren samma skydd som ett fast bälte. Man räknar dock med att provisoriska normer skall kunna utfärdas före årets slut.

Herr talman! Herr Tistad har frågat mig om jag anser att tillräckliga åtgärder har vidtagits för att inpränta högerbeteende hos gångtrafikanterna. Upplysning om reglerna för gångtrafiken har ingått som ett viktigt led i informationsverksamheten kring övergången till högertrafik. Ämnet har behandlats bl.a. i den broschyr som delats ut till alla hushåll, i skolans utvidgade trafikundervisning, i annonser och trycksaker av olika slag och inte minst i radio och television. I den fortsatta informationskampanj som nu för bereds kommer informationen till gångtrafikanterna likaledes att beredas stort utrymme. Målet för den upplysningsverksamhet som högertrafikkommissionen bedriver är att ge alla trafikanter — alltså även gångtrafikanterna — minst samma grad av säkerhet i högertrafiken som tidigare i vänstertrafiken. Den statistiska uppföljningen av trafikomläggningen för gångtrafikanternas del visar att detta mål hittills i tillfredsställande grad uppnåtts.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret. Det innehöll en redogörelse för de åtgärder som vidtagits i denna fråga, men jag lade märke till att statsrådet däremot undvek att besvara min fråga som gällde om statsrådet ansåg att dessa åtgärder var till räckliga. Vi är väl alla överens om att det gäller att hos alla trafikanter — for donsförare såväl som gångtrafikanter — utbilda en högerinstinkt som ersätter den vänsterinstinkt som vi har bibringats genom uppfostran och lång övning. Den upplysning och propaganda som riktats till gångtrafikanterna i samband med högeromläggningen har nästan helt berört de gåendes förhållande till fordonstrafiken. Det gäller att se åt vänster när man går ut på körbanan för att korsa en gata, i stället för som tidigare åt höger, 0. s. Vv. Resultatet har i så måtto blivit gott scm gångtrafikanterna i allmänhet är mycket uppmärksamma på fordonstrafiken och beaktar högertrafiken när de skall korsa gatan. Men gångtrafiken på trottoarerna går fortfarande nästan helt i vänstertrafikens tecken. Om man försöker väja till höger vid möte löper man allvarlig kollisionsrisk, och man möter inte alltid någon vänlig förståelse hos den som man riskerar att kollidera med. Följden är att alla trafikanter drivs åt vänster. Man kan väl säga att i stort sett tillämpar de gående sinsemellan vänstertrafik. Det är inte bra. Gångtrafikanterna består till mycket stor del av bilförare som har stigit ur sina fordon och vandrar på trottoaren och av personer som kommer att bli bilförare i en framtid. I varje fall för den som nu är bilförare är det enligt min uppfattning mycket farligt att vara högertrafikant i bilen och vänstertrafikant när man stiger ur bilen. För oss som är belastade med år av vänstererfarenhet är det nödvändigt att på allt sätt underlätta uppövandet av högerinstinkten. I det skede vi nu befinner oss i, då vi tillämpar högertrafik i våra bilar på en mycket hög medvetenhetsnivå — ungefär så som vi körde i utlandet tidigare är denna växling mellan högeroch vänsterbeteende en allvarlig risk och ägnad att fördröja inövningen av högerbeteendet. Man förvånar sig över att högertrafikkommissionen har förbisett detta. Det är ju ändå em relativt enkel sak att sätta upp plakat på lyktstolpar och på andra ställen med uppmaning till de gående att hålla till höger. En mycket allvarlig sak i sammanhanget här i Stockholm är tunnelbanan — där allt fortfarande är vänsterinriktat. Gångtrafiken där går hela tiden till vänster genom dörrar, i rulltrappor m.m. Här borde enligt min mening en omläggning ha skett. När nu detta har försummats — och det måste jag beteckna som en allvarlig försummelse — är det angeläget att så snart som möjligt få en ändring till stånd. Den omständigheten att högeromläggningen hittills har gått bra skall inte förleda oss att tro att allt kommer att gå lika bra i fortsättningen. Intill dess att högerinstinkten har blivit säkert befäst hos alla trafikanter kan bakslag —- och allvarliga bakslag — befaras. Det är därför viktigt att alla åtgärder vidtas för att göra denna kritiska tid så kort som möjligt.
Herr talman! Jag delar helt herr Tistads uppfattning i den senare delen av hans anförande, där han säger att det inte finns anledning att tro att vi nu skulle vara färdiga som högertrafikanter. Vi måste fortsätta att verkligen ägna dessa frågor mycket stor uppmärksamhet. I den meningen är sålunda åtgärderna hittills inte tillräckliga, att vi nu skulle kunna avsluta informationsverksamheten. Jag förstår det resonemang som herr Tistad för när det gäller gångtrafikanternas förhållande till varandra. Jag delar också den meningen att det är ett viktigt led i uppövningen av beteendet i trafiken att även uppmärksamma betydelsen av att gångtrafikanterna övar sig i att hålla till höger i gångtrafiken. Naturligtvis skyndar man därmed på ett riktigt trafikbeteende. Jag skulle emellertid vilja säga att jag inte tror att högertrafikkommissionen har förbisett den delen i propagandan. Jag såg bara för någon dag sedan ett populärprogram i TV, där man just i själva programmet från högertrafikkommissionens sida hade lagt in inslag som uteslutande avsåg förhållandet mellan gångtrafikanterna. Jag är också övertygad om att högertrafikkommissionen inser betydelsen av just den här viktiga detaljen i hela propagandan och kommer att ha uppmärksamheten även på den.
Herr talman! Det gläder mig att statsrådet Lundkvist och jag i stort sett är överens i denna fråga. Men varför sätter man då inte i gång en kort och intensiv kampanj med det allra snaraste, med annonsering och med affischering för att skynda på denna sak?

Herr talman! Herr Wallmark har frågat mig om jag anser att den nya given med beläggning av vägarna med svart asfalt bidrar till att höja trafiksäkerheten. Ända sedan man började förse vägarna med beläggning har asfalt dominerat som beläggningsmedel. Gatsten och betong har av praktiska och ekonomiska skäl inte kommit att användas i någon större utsträckning. Det är här alltså inte fråga om någon ny giv från vägmyndigheternas sida. I den beläggningsmassa som används på vägar och gator uppblandas asfalten med stenmaterial. Eftersom asfalten är svart blir även stenmaterial till en början svart. Efter en tid har emellertid trafiken nött bort asfalthinnan och det ljusa stenmaterialet framträder. Vägverket har uppmärksamheten riktad på olägenheterna med alltför mörka vägar och använder därför så ljust stenmaterial som möjligt i beläggningsmassan. Försök pågår också med inblandning av grövre sten i beläggningen varigenom asfalthinnan bortnötes snabbare. Dessutom underlättas siktförhållandena väsentligt på de mörka vägarna genom den linjemålning som normalt utföres i samband med beläggningen.
Herr talman! Jag tackar kommunikationsministern för hans vänlighet att svara på min enkla fråga. Kommunikationsministern sade att det inte är är fråga om någon ny giv från vägmyndigheternas sida. Jag skall inte ta upp någon färgdebatt, men att bilister och tydligen flertalet motorskribenter här i landet i växande omfattning har den uppfattningen att den beläggning som nu användes är alltför svart, kan vi väl i alla fall konstatera. Kommunikationsministern - sade att vägverket har uppmärksammat olägenheterna, och det är man naturligtvis tacksam för. Jag förutsätter dock att även kommunikationsministern själv är uppmärksam på dem. Min fråga, om den svarta asfalten skulle bidra till att höja trafiksäkerheten, har kommunikationsministern i varje fall gått förbi. Jag tycker att hela den teknik som man nu tillämpar för att öka trafiksäkerheten i landet är ganska märklig. Vi har visserligen fått en oförändrad vägbudget, 'vilket är beklagligt, men den uppgår totalt till cirka 2,3 miljarder kronor, om jag har sett rätt. Det har upplysts mig om att merkostnaden för en ljusare beläggning skulle röra sig om ungefär 15 miljoner kronor per år. Essingeleden har försetts med en ljusare beläggning, och det är vi trafikanter utomordentligt tacksamma för. De som verkligen har upplevt hur det är att köra på svarta vägar i höstmörker och kanske i regn vet att trafikanterna är utsatta för utomordentliga påfrestningar och att det föreligger betydande risker för kollisioner och dikeskörningar, och de kan inte finna att det sättet att hantera vägbudgeten är ansvarsfullt, sett ur trafiksäkerhetssynpunkt. Jag är fullt medveten om att det på-' går en försöksverksamhet med ljus beläggning, men jag skulle vilja säga att den merkostnad som det medför att mera generellt gå över till en beläggning liknande den som nu finns på Essingeleden innebär en mycket ringa utgift för en väsentlig höjning av trafiksäkerheten. Jag vet inte om jag skall tolka kommunikationsministerns svar så att det kan väntas en ytterligt snabb intensifiering av en övergång till ljusare färg. Får jag lov att göra det, så är jag belå ten med svaret. I annat fall tror jag att jag kan uttala icke endast mitt utan även trafikanternas samlade missnöje med det sätt på vilket den här frågan handläggs för närvarande.
Herr talman! Jag kan börja med att säga att även jag är bilförare och sålunda uppmärksammar olägenheterna med den svarta vägbanan. Det är kanske en smula underligt att ställa frågan: Har asfaltbeläggningen kommit till därför att man har avsett att därigenom höja trafiksäkerheten? Jag har ju i mitt svar ändå angett att det är en svårighet man arbetar med. Man har fått begagna sig av asfaltbeläggningen som den ur andra synpunkter bästa möjligheten att belägga vägarna, men man eftersträvar att i möjligaste mån komma bort från olägenheterna. De gynnsamma effekter asfaltbeläggningen förenar i sig — ekonomiska o. s. v. — följs av ogynnsamma effekter ur trafiksäkerhetssynpunkt. Det här är ett internationellt problem som diskuteras världen runt, och enligt föreliggande tekniska rön har man hitintills i varje fall inte funnit något beläggningsmaterial som i kvalitativt hänseende kan ersätta asfalten. Då har man alltså i stället diskuterat olika metoder att åstadkomma inblandning av färgämnen i beläggningsmassan för att minska olägenheterna av helt svarta vägar. Men även om man försöker lösa problemet på det viset — vilket vägverket går in för — kommer man inte bort från olägenheten under övergångstiden, d. v. s. att vi har den svarta massan kvar på vägbanan tills den får nötas ner.

Herr talman! Kommunikationsministerns senaste inlägg kanske skall tolkas så, att han är beredd att driva på utvecklingen i den här frågan. Jag vill än en gång upprepa att problemet är löst då det gäller Essingeleden — den har en ljus beläggning som man är fullt tillfredsställd med. Jag har klart för mig att detta i huvudsak är en ekonomisk fråga. Det får bli en avvägning mellan att spara in de pengar som man lagt ned extra på Essingeleden eller att kosta på en ljusare beläggning. Överallt där jag kört i sommar — jag har visserligen inte farit på alla vägar här i Sverige — har man i huvudsak lagt på svart asfalt. Där har man sannerligen inte bidragit till problemets lösning. Enligt min mening är det bättre att bygga några kilometer mindre vägar och göra i ordning de vägar man bygger med ljus asfalt, alltså på ett även ur trafiksäkerhetssynpunkt tillfredsställande sätt. Vill man ha den målsättningen framför sig är jag alltså tacksam för svaret.

Herr talman! Herr Wallmark har frågat mig, om ett uttalande om ansvarslöshet hos företrädare för svensk storindustri är ägnat att skapa förståelse för riksdags och regerings handlande i tider av sysselsättningssvårigheter. Om en företrädare för storföretagsamheten visar ansvarslöshet bör detta självfallet påtalas vare sig sysselsättningen är god eller dålig.

Herr talman! Om man i hastigheten eller upphetsningen under en politisk debatt råkar uttala någonting, som inte är särskilt väl genomtänkt eller kanske rent av felformulerat, så tar man som hederlig politiker tillbaka detta uttalande eller modifierar det om man blir uppmärksamgjord på det. Ju högre upp en person befinner sig i den politiska hierarkin, desto angelägnare är detta givetvis — och när det gäller partiledare och regeringsledamöter anser jag det vara ett oavvisligt krav att man följer de reglerna. Statsrådet Odhnoff har i dag haft möjligheten att tillrättalägga vissa tidningsuppgifter om <:uttalanden från statsrådets sida beträffande storföretagsamhetens ansvarslöshet gentemot sina anställda. Statsrådet har inte utnyttjat den möjligheten, och det kan ju endast tolkas på ett sätt, nämligen så, att det inte var fråga om en tillfällig förlöpning utan om en medveten anklagelse. I tider då antalet arbetslösa är större än någonsin efter andra världskrigets slut och tenderar att stiga ytterligare, är det väl mer angeläget än någonsin att vi försöker komma till rätta med svårigheterna genom ett förtroendefullt samarbete mellan alla berörda parter. Det är sannerligen inte något konstruktivt bidrag att utslunga felaktiga och kränkande beskyllningar mot storföretagen och deras företrädare. Jag vågar påstå att de större företagen är föredömliga i sin ansvarskänsla mot personalen och att de, när det blir fråga om produktionsinskränkningar, strävar efter att handlägga sådana ärenden med all den omsorg och hänsyn som kan; visas mot varje enskild anställd. Det är därför inte så förvånansvärt, om statsrådets uttalande mottages med häpnad och indignation bland an ställda av alla kategorier ute hos våra större företag. Den vrångbild av våra företag och deras ledare som statsrådet enligt tidningsuppgifterna målar upp och ställer upp till allmän bespottning har sannerligen ingenting med dagens verklighet att göra. Den har ingen som helst likhet med den saltsjöbadsanda, som parterna på den svenska arbetsmarknaden tillämpar. Och en teknik, där en ledamot av regeringen konstruerar motsättningar mellan företagsledare och anställda, är faktiskt inte något som vi har behov av i dagens läge.

Herr talman! Jag kan gissa mig till att herr Wallmark avser min diskussionsinledning vid debatten mot högern i Sundsvall. Visserligen handlade den om ansvar och inte om ansvarslöshet, men jag kanske för att göra ett förtydligande får lov att till protokollet läsa in den passus i mitt tal som jag gissar att herr Wallmark avser: »Han har ju själv sagt att han känner ett sådant tungt ansvar, Wallenberg. Mot dig, tror du. Där tar du fel — hans ansvar riktar sig mot hans familj, döda, levande och ofödda, mot hans innersta krets, mot hans växande kapital. Dig säljer han för en bråkdels produktionsökning. Nej, säger du, det är inte sant, visst blev jag friställd förra hösten, men jag blev ju omskolad, och nu har jag ett nytt jobb där jag faktiskt har det mycket bättre. — Ja, det är sant, när storföretagsamheten kastar ut dig, så mister du varken taket över huvudet eller maten och du behöver inte förtvivla inför framtiden. Samhället tar emot dig 1 sitt brandsegel och ger dig en ny start. Det brandseglet heter arbetsmarknadspolitik. Alltsedan socialdemokraterna fick regeringsansvar i början på 30-talet har kampen för alla människors rätt till arbete varit en hörnsten i vår politik. Vi gjorde rent hus med föreställningen att det som fungerade något så när i går också duger i dag, är det bästa alternativet för framtiden. Det fanns ingen naturlag som gav den rike makt över den fattige, lika lite som börd, kön eller hudfärg kunde motivera några privilegier.» Ordet ansvar är ett honnörsord. Det innebär att vi alla har ett behov av att använda detta ord som beteckning för vår inställning till de problem som vi möter på samhällets olika områden. Men för att detta ord skall få mening och innehåll, måste man ställa frågan: Ansvar mot vem? Ägaren av storföretaget känner säkerligen i de allra flesta fall ett starkt ansvar, som emellertid i första hand riktar sig mot hans familj och hans förmögenhet. Men vem känner ansvar för arbetarnas och tjänstemännens trygghet? Den bördan är de privata företagarna i alltför stor utsträckning inställda på att snabbt frånsäga sig i krissituationer. Om ett företag inte vill fortsätta driften, ja, då får samhället ta hand om de arbetslösa. Därför har löntagarna fått sätta en allt större tillit till styrkan hos de fackliga organisationerna och till samhällets stigande beredskap att värna om den enskildes ekonomiska och sociala trygghet. Lyckligtvis har solidariteten fått en så djup förankring i vårt land, att en majoritet varit beredd att gemensamt via samhället hjälpa dem som drabbas. Men det är viktigt att vi inser att olika människor, olika grupper och olika partier använder orden solidaritet och ansvar inom olika ramar. Är det solidaritet mellan de många människorna, ansvar gentemot de svaga, eller är det solidaritet mellan de privilegierade, ansvar inför kapitalet, som vi i första hand syftar till? Dessa frågor är det nödvändigt att aktualisera i den politiska debatten. Det är självklart för oss socialdemokrater att aktualisera ansvaret för de anställdas trygghet i den politiska debatten. Detta gäller inte minst vid en diskussion med högerpartiet.

Herr talman! Jag vet inte riktigt hur jag skall agera i detta sammanhang. Den replik som statsrådet ger är ju mera ett valtal än ett inlägg i en enkel fråga och har kanske redan passerat gränsen för den konstitutionella möjligheten att få yttra sig här i riksdagen. Men det är tydligen fritt fram! Det kanske det är för mig också, men jag bör nog i alla fall ålägga mig en viss behärskning. Jag vill först säga att en lögn inte blir mera sann därför att åen upprepas — inte ens av statsrådet Odhnoff. Hon kan naturligtvis skylla på sin kompletta okunnighet om hur det går till ute i svenskt näringsliv, men det ger ingen förlåtelse när man yttrar vissa saker i riksdagen. Vi har i alla fall nu fått en offentlig bekräftelse på att statsrådet har gjort de uttalanden som finns citerade. Jag har tagit del av alla citat som finns i svensk press, och jag har även samrått med personer som varit närvarande just vid den åberopade diskussionen. Jag har alltid haft den uppfattningen, att vi i Sverige har varit stolta över vårt näringsliv, inte minst över storföretagen, som ju har gått i spetsen när det gällt att höja vår levnadsstandard. Det kanske utan överdrift kan påstås att det är de som har lagt grunden till det välstånd som vi har. De bär det tunga ansvaret för vår export. Vi vet att ungefär 40 procent av allt vad vi producerar inom landet säljs på export. Det är inte minst detta som gör det möjligt för oss att ha det så bra som vi har det. Vi har en unik position — vågar jag påstå — över hela världen i fråga om samarbetsanda, samarbetsvilja och ansvarstagande mellan de olika parterna. Det gäller inte bara, som jag sade, salt sjöbadsandan, det är över huvud taget fråga om vilja och förmåga att träffas och resonera om de gemensamma problemen. Jag tror att jag har möjlighet att yttra mig med viss erfarenhet om dessa saker, eftersom jag själv har arbetat inom svenskt näringsliv ganska många år. Det är en ren och skär lögn, när man vågar påstå att storföretagen inte känner ett verkligt och djupt ansvar för sina anställda. Det är med beklagande man inom näringslivet ibland ser sig tvungen att skära ned produktionen på grund av att vi hamnat i ett kostnadsläge, som regeringen i huvudsak bär ansvaret för. Det är ingen idé att försöka bortförklara dessa fakta genom att beskylla enskilda människor eller företagsgrupper för bristande ansvarskänsla och försöka krypa från sitt eget uteslutande ansvar. Jag finner det, herr talman, märkligt att ett statsråd får lov att citera vad som här citerats, men jag är innerligt tacksam för att hon har fått lov att läsa in till protokollet detta utslag av en demogagi, som jag inte trodde hörde hemma i vår tidsålder.

Herr talman! Utskottet har ju tillgodosett motionärernas framställning i och med att motionen överlämnats till vägplaneutredningen. Med hänvisning till vad utskottet sålunda anfört ber jag att få yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Det finns några tusen människor här i landet som har rösträtt enligt grundlagen men samtidigt av samhället hindras att utöva den rätten. Det är de intagna på fångvårdsanstalterna. De gifta internerna kan utöva sin rätt genom äktamake-röstning. De som erhåller permission på valdagen har också en chans. Men alla de andra har ingen möjlighet att delta i de allmänna valen — de kan ju inte lämna anstalten, och någon poströstning på fångvårdsanstalterna förekommer inte i dag. Att detta är principiellt fel har många insett och erkänt. Det har stått i ett par betänkanden från statliga utredningar under 1960-talet. Det har med skärpa framförts av kriminalvårdsstyrelsen. Kravet på reell rösträtt för interner har de senaste åren rests med ökad styrka i den allmänna debatten. Och under de senaste dagarna har kravet åter framförts på ledarplats i alla de fyra tidningarna i Stockholm. Men också partiledarna har tagit ställning. I tidningen Expressen den 14 september förra året — alltså ett par dagar före valet — svarade alla partiledarna på frågan: »Bör intagna på fångvårdsanstalt ges möjlighet att rösta?» Svaren var enstämmiga: saken måste ordnas. Låt mig citera dem. Tage Erlander sade så här: »I det pågående reformarbetet har man ingalunda glömt bort dem som är intagna på fångvårdsanstalt.» Förslaget skall »upptas till slutlig behandling när erfarenheter har vunnits av det nya systemet för sjukas, invaliders och åldringars rösträttsutövning, vilket tillämpas för första gången i årets val». Bertil Ohlin: »Det är helt naturligt att den som har rösträtt också skall beredas tillfälle att delta i valen.» Troligen behöver man »färre röstmottagningar på sjukhusen när ombudsröstningen är genomförd, varigenom det blir lättare att tillgodose fångvårdsanstalterna. Denna utväg bör prövas i positiv anda och utan dröjsmål». Gunnar Hedlund: En utredning »bör kunna göras så skyndsamt att de medborgare som av här ifrågavarande skäl för närvarande inte kan utnyitja rösträtten får möjlighet att gå till valurnorna vid riksdagsmannavalet 1968». Och slutligen Yngve Holmberg: »Att även de på fångvårdsanstalt intagna bör få möjlighet att rösta skall väl inte behöva råda några delade meningar om. Högerpartiet vill medverka till att erforderliga lagändringar vidtas härför.» Vid årets riksdag i januari förde folkpartiet fram det krav som alla partiledarna ställt sig bakom i valrörelsen. I motionerna I: 188 och II: 242 krävde vi att »riksdagen måtte i skrivelse till Kungl. Maj:t begära förslag angående poströstning vid fångvårdsanstalterna i valet 1968». Nu har konstitutionsutskottet behandlat motionen, och resultatet är inte särskilt uppbyggligt. Undanflykterna vandrar fram som på parad i utskottets utlåtande. Det finns utredningar som funderar på saken, det är oklart om postverket kan klara ytterligare belastning, frågan kommer att prövas i arbetet på den nya författningen, det är omöjligt att säga när reformen blir verklighet etc., etc. Det är tydligt att konstitutionsutskottet inte tänker sig någon poströstning på fångvårdsanstalterna år 1968. Men för var och en som följt den här frågan är det klart att vad som fattas är knappast utredningar men väl politisk vilja att genomföra reformen. Ville regering och riksdag se till att postverket ordnar poströstning på fångvårdsanstalterna redan i nästa val, skulle det troligen gå att ordna. Posten har omkring 3200 postanstalter öppna på valdagen. Man sköter också poströstningen på omkring 400 sjukhus. Ingen skall få mig att tro att det vore omöjligt att utsträcka den servicen till ett 70-tal fångvårdsanstalter. Vad det kommer an på är därför av allt att döma ens egen värdering av den här frågan. Anser man det orimligt att beröva några tusen människor deras mölighet att rösta, då kan nog problemet lösas till 1968 års val. Tycker man däremot att frågan är oviktig, är det lätt att låta den dröja i utredningskvarnen. Jag tillhör dem som tycker att det är stötande att intagna på fångvårdsanstalter inte får rösta och yrkar följaktligen bifall till motionerna I: 188 och II: 242.

Herr talman! Herr Ahlmark glömde att nämna en sak som är av den största betydelse i detta sammanhang, nämligen att valtekniska utredningen har kommit med sitt betänkande efter det att de motioner väcktes som vi här har haft att behandla — detta är det fjärde ärendet i samma paket. I den valtekniska utredningen har man också tagit upp frågan om förtida röstning och i samband därmed också röstningen för dem som är intagna på kriminalvårdens anstalter. Remisstiden utgick den 1 oktober. Ärendet är alltså under behandling, och vi har att förvänta att vi får en proposition beträffande vallagstiftningen till nästkommande års riksdag. Det är inför detta som konstitutionsutskottet har sagt att det inte finns någon anledning att nu ta ett initiativ från riksdagens sida i ett ärende som är föremål för behandling.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

Herr talman! Jag har respekt för vad herr Sörenson här säger. Jag har bara en invändning att göra. Under 60-talet har vi haft fullt av positiva skrivningar och utredningar om interners rösträtt. Men vad som saknas är konkreta åtgärder för att göra det möjligt för de intagna vid fångvårdsanstalterna att rösta i nästa val. Därvidlag har konstitutionsutskottet inte hjälpt oss, ty det står i utskottets utlåtande att frågan är föremål för översyn genom valtekniska utredningen och genom grundlagberedningen »som ett led i arbetet på en total författningsreform». Författningsreformen kommer 1970, och 1968 års val berörs tyvärr inte av den saken. När herr Sörenson sedan säger att man här bryter ut en fråga bland flera frågor, så kan jag inte riktigt följa honom. Jag medger fullständigt att det finns andra grupper som ännu inte har löst sina problem på valdagen, t.ex. de blinda. Jag hade också hoppats att man skulle kunnat nå en lösning på t.ex. problemet om blindskrift på valsedlar, som man har motionerat om detta år. Men, herr Sörenson, skall vi låta tekniska svårigheter i en fråga som konstitutionsutskottet ansett omöjlig att lösa till 1968 års val förhindra en reform i en annan fråga? Finns det någon anledning att säga att vi måste ta alla reformerna på en gång? Varför inte göra som man brukar göra i riksdagen och politiken, nämligen försöka gå fram så snabbt som möjligt på varje delområde, när delområdena inte är konkurrerande? Varför skall det vara så att de som är intagna på våra fång vårdsanstalter alltid kommer sist på reformlistan? När herr Pettersson säger att valtekniska utredningen har ansett att det är svårt att klara den här saken med postverkets resurser, skulle jag bara vilja upplysa honom om att jag i går var i kontakt med postverket. Man förklarade där att det inte finns någon aktuell utredning som visar att det skulle vara omöjligt att ha poströstning på fångvårdsanstalterna vid 1968 års val. Jag drar av det slutsatsen att om man kan klara 3 200 postanstalter och 400 sjukhus, bör man kunna öka det med någon enda procent och klara också ett 70-tal fångvårdsanstalter. Herr talman! Det finns också en annan aspekt på den här frågan. En avsikt med kriminalvården är att söka anpassa den intagne till ett normalt samhällsliv. är det då rimligt att avstänga internerna från den handling som kanske mest av alla innebär och symboliserar delaktighet i samhällets angelägenheter, nämligen valhandlingen? Nej, det är icke rimligt, sade fångvårdsstyrelsen redan 1961 i ett remisssvar: » Ur resocialiseringssynpunkt skulle det också vara av värde om de intagnas samhällsintresse kunde väckas genom att de får tillfälle att följa valkampanjerna och själva rösta. Särskilda åtgärder bör därför vidtagas för att underlätta de intagnas röstning.» Så sade fångvårdsstyrelsen för sex år sedan. Det har varit tre allmänna val sedan dess, och varje gång har några tusen interner avstängts från sin grundlagsenliga rätt att rösta. Nu är det nog med fördröjning av frågan. 1968 bör bli det år och det val då de intagna vid fångvårdsanstalter får rösträtt — inte bara i grundlagen utan också i verkligheten.

Herr talman! Jag förstår inte herr Ahlmark. När han angriper på det sätt som han gör innebär det att han läst dåligt innantill eller också att han inte förstår vad som står i utlåtandet. Valtekniska utredningen har behandlat frågan och funnit, såsom också angivits av utskottet att det är avhängigt av postverkets resurser om man kan anordna poströstning vid kriminalvårdens anstalter. Man har inte sagt någonting om årtalet. Det kan mycket väl tänkas att det blir 1968. Vi tycker nog att när frågan är under prövning behöver riksdagen inte nu ta någon ställning. Det får man göra när förslaget till vallagstiftning kommer. Då herr Ahlmark talar om att man skall avvakta den totala författningsreformen beror det också på att han har läst galet. Det står »som ett led i arbetet på en total författningsreform», och vi kommer att få ett led i denna totala författningsreform till prövning redan vid 1968 års riksdag. Detta hindrar alltså inte att dessa frågor kommer att behandlas under tiden fram till den totala författningsreformen. Jag har, herr talman, en känsla av att man här försöker slå in öppna dörrar. Jag vidhåller mitt yrkande om bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Nej, herr Sörenson, jag tycker inte att vi skall låta allt bero på det förslag som kanske kommer att föreläggas riksdagen nästa år. Vill man att de i vårt land, som är intagna på fångvårdsanstalter, äntligen skall få utöva sin grundlagsenliga rätt att rösta i valet 1968, då skall riksdagen säga ifrån i dag, att vi vill ha detta förslag på riksdagens bord 1968. Med utskottets förslag säger man ingenting åt det hållet. Man har bara en allmän skrivning som leder in tankarna på 1970.
Herr talman! Jag tycker att svårigheter vid en reform inte skall förhindra en annan angelägen reform.

Varför försvåra och försena den reformen genom att hänvisa till en annan fråga?

Herr talman! Den reservation som är fogad till detta utskottsutlåtande är mycket kortfattad, och det kan vara motiverat att med några ord kommentera reservanternas ställningstagande. De förevarande motionerna syftar till ett visst lekmannainflytande vid beslut om åtal i tryckfrihetsmål — eller kanske rättare sagt vid bedömningen av sådana åtalsfrågor. Motionärerna begär ett omedelbart initiativ från riksdagens sida. Så långt har inte reservanterna sträckt sig, utan stannat vid yrkandet att riksdagen i skrivelse till Kungl. Maj:t måtte anhålla att motio nerna överlämnas till kommittén för lagstiftningen om yttrandeoch tryckfrihet. Enligt tryckfrihetsförordningen ligger åtalsmakten i tryckfrihetsmål hos justitieministern och justitiekanslern. Det har utbildats praxis, att initiativet kommer från chefen för justitiedepartementet och att han personligen handlägger åtalsärenden rörande skrifter som kan förmodas strida mot tryckfrihetsförordningens förbud att utge skrifter som sårar tukt och sedlighet eller bryter trosfrid. Vi vet att en uppsjö av sådana skrifter håller på att spränga de fördämningar som samhället har som skyddsvärn. Det brukar inte vara vanligt att ett utlåtande från konstitutionsutskottet ger anledning till någon moraldebatt, och detta föresvävar varken motionärer eller reservanter i detta sammanhang. Det moraliska problemet beröres också bara i förbigående i motionerna, där man konstaterar att här pågår en mycket ymnig utgivning av pornografiska skrifter. Utan att ytterligare fördjupa sig i detta ämne måste man ändå säga att företeelser på detta område inger den djupaste olust och oro. Att det blivit en högst lönande bransch är ingenting mindre än en skandal. Författare och förläggare tänker bara på egen profit. Här pågår ett ekonomiskt utnyttjande av sadistiska och förvridna böjelser. Även utskottsmajoriteten fastslår att vissa företeelser under senare år är ägnade att inge berättigad oro. Motionärerna anför att justitieministern tvingats ta befattning med ett stigande antal ärenden av denna art och ifrågasätter om justitieministerns arbetsbörda inte skulle kunna lättas om en rådgivande nämnd tillsattes av riksdagen. Herr talman! Jag måste bekänna att det inte har varit omtanken om en arbetstyngd justitieminister som dikterat mitt ställningstagande, utan jag är av den uppfattningen att justitieministern genom kollegiala överläggningar skulle få en förstärkt kontakt med olika opinioner i samhället. Justitieministern har i en tidigare riksdagsdebatt hävdat den meningen, att brottsbalkens och tryckfrihetsförordningens bestämmelser om brott, som här åsyftas, vilar på värderingar i samhället, som undergår förskjutningar från tid till annan. Det finns inga normer att gå efter. Bedömningen får ske med utgångspunkt från rådande uppfattning i samhället — och ett sekulariserat samhälle har knappast några normer alls. Men rådande uppfattning i samhället kan väl inte tillämpas när det gäller all lagstiftning. Under senare år har likväl både lagstiftning och rättspraxis gått i riktning mot allt större generositet och tolerans. Men, grundlagens andemening är klar och entydig. Man behöver inte skärpa lagstiftningen — man behöver bara tillämpa lagarna. Statsmakterna har ett ansvar, inte minst genom lagstiftning och rättsvård, när det gäller att skapa sunda förhållanden i samhället. Tyvärr är det så, att stora och ofta högröstade opinionsorgan ger ett sken av värderingar i samhället, som egentligen inte finns eller som i varje fall inte är allmän egendom. Det finns stora folkgrupper, mycket stora grupper, som med beklämning iakttar den passivitet, som visas från statsmakternas sida, och som efterlyser verklig renhållning på detta område, Det är verkligen ingen liten efterbliven grupp som reagerar. Pressens rådgivande nämnd har genom Pressbyrån varnat förläggarna för den litteratur, som har ett alltmera rått och stötande innehåll. I Pressens rådgivande nämnd ingår inte bara representanter för Svenska tidningsutgivareföreningen och Publicistklubben utan också för Målsmännens riksförbund. Då utskottets majoritet avstyrker motionerna anföres som skäl härför bl.a. att ett lekmannainflytande redan förekommer på det aktuella området genom juryinstitutionen och i viss mån genom tryckfrihetsombuden. I det förra fallet är ju dock åtal redan väckt, och i det sistnämnda rör det sig bara om ett visst anmälningsförfarande. Den föreslagna rådgivande nämnden skulle fungera under ett helt annat skede, vid själva åtalsbedömningen. Att frågan, inte minst ur samhällsmoralisk synpunkt, bör ägnas stor uppmärksamhet framgår av direktiven till kommittén för lagstiftningen om yttrandeoch tryckfrihet, som nu arbetar. Det heter i dessa direktiv, »att vid utredningen bör uppmärksammas frågan om skydd för barn och ungdom mot framställningar, som kan verka förråande eller eljest medföra allvarlig fara för de ungas sedliga fostran». Det är justitieministern som anför detta. Då det slutliga avgörandet alltjämt skulle ligga hos justitieministern, äventyras inte på något sätt den granskning av justitieministerns handläggning av ifrågavarande ärenden som konstitutionsutskottet utför i samband med sitt dechargearbete. Det är alltså inte fråga om någon ansvarsfördelning. Herr talman! Jag ber med det anförda att få yrka bifall till reservationen.

Herr talman! Herr Svenungsson började sitt anförande med att konstatera att reservanterna inte hade kunnat följa motionärernas förslag. Reservanterna har stannat vid att föreslå, att motionerna överlämnas till kommittén för lagstiftningen om yttrandeoch tryckfrihet. Jag är därför litet förvånad över den senare pläderingen, som inte står i överensstämmelse med reservationen. Men man får väl betrakta pläderingen här som en nullitet, alltså något av en vältalighet som egentligen ligger litet vid sidan om det vi har att pröva. Utskottet har funnit att man inte bör överlämna motionen till kommittén för lagstiftningen om yttrandeoch tryckfrihet. Innan man tar ställning till den fråga, som motionärerna väckt, bör man ha vetskap om det straffbud man kan komma fram till.